Herr talman! Under de senaste veckornas ofta dramatiska rapporter från internationella finanskonferenser har vi väl alla blivit medvetna om den roll som de internationella kapitalrörelserna och det internationella betalningssystemet spelar för enskilda länders ekonomiska politik och därmed för den ekonomiska konjunkturutvecklingen över huvud taget. Med tanke på detta är det, tycker jag, ganska naturligt att valutafrågorna sedan länge har varit föremål för överväganden inom flera av de ekonomiska samarbetsorgan som finns på det internationella planet. Det förslag som nu skall prövas av riksdagen har kommit fram som ett resultat av flera års utredningar och förhandlingar inom främst den s.k. tioländergruppen och inom Internationella valutafonden. Låt mig till att börja med nämna nå got om bakgrunden till dessa överläggningar. De traditionella reservtillgångarna som alla länder brukar räkna in i sina valutareserver utgörs huvudsakligen av guld och reservvalutor, främst dollar och engelska pund. Dessa reserver ökade kraftigt under 1950-talet och början av 1960-talet genom stigande guldproduktion och genom årliga betalningsunderskott hos Förenta staterna. Nu har det emellertid visat sig att dessa reservkällor har sina begränsningar. Efterfrågan på guld för andra än monetära ändamål ökade starkt, och villigheten att acceptera dollarn som reservvaluta visade sig avta. Det var och är fortfarande en allmän uppfattning att en bättre balans borde skapas i USA:s och Storbritanniens utländska betalningar. Härigenom skulle tillflödet av dollar och pund för reservändamål avta. När de mera traditionella reservtillgångarna såg ut att sina var det naturligt att intresset inriktades på att söka få fram en ny typ av reserver, antingen reserver i egentlig mening eller nya internationella kreditmöjligheter. Man var nämligen ense om att det under normala förhållanden behövs en kontinuerlig ökning av den internationella likviditeten för att de enskilda länderna skall uppleva sig ha en säkerhetsmarginal i sin ekonomiska politik. Ett synnerligen omfattande utredningsoch förhandlingsarbete kring dessa frågor har utförts inom tioländergruppen, där Sverige ingår, och inom Internationella valutafonden, där Sverige också är medlem. På fondens årsmöte 1967 fattades principbeslut om det system med särskilda dragningsrätter som vi nu har att behandla. De slutliga kompromisserna träffades vid ett möte med ministrar och centralbankschefer inom tioländergruppen här i Stockholm i våras. Herr talman! Jag har velat nämna något om bakgrunden för att betona att det förslag om särskilda dragningsrätter — eller SDR som den gängse förkortningen har blivit — som förelagts riksdagen genom proposition nr 150 och som bankoutskottet har behandlat i sitt utlåtande nr 66 har föregåtts av ett mycket noggrant förberedelsearbete. Jag vill understryka att utskottet mycket noga har prövat förslaget och kommit till samma slutsats som föredragande statsrådet, nämligen att världens monetära myndigheter genom SDR-systemet skaffar sig ett instrument för att skapa valutareserver planmässigt och i lagom avvägda mängder med hänsyn till totalbehovet. Men SDR-systemet är tekniskt sett onekligen en smula komplicerat, och jag skall inte fresta de ärade kammarledamöternas tålamod med att gå igenom alla dess olika detaljer. Jag begränsar mig till att ta upp de punkter som behandlas i reservationen och som herr Åkerlund här nyss diskuterade. Jag kan börja med att konstatera att utskottet är enigt i huvudfrågan, att SDR-systemet bör accepteras. Inte heller herr Åkerlund har velat motsätta sig att systemet införs — det hörde vi av hans senaste anförande. Däremot redovisar herr Åkerlund en syn på det internationella valutasystemet och dess problematik som på flera väsentliga punkter avviker från föredragande statsrådets och även från utskottsmajoritetens. Jag vill framhålla att jag har den allra största respekt för herr Åkerlunds vetenskapliga kvalifikationer på det område som det här är fråga om. Trots detta kan jag inte ansluta mig till de bedömningar som är redovisade i reservationen och som herr Åkerlund nyss framförde. Det är framför allt i fråga om guldets ställning i det internationella betalningssystemet som herr Åkerlund hyser en uppfattning som avviker från min egen, från utskottsmajoritetens och för övrigt från flertalet andra bedömares. Herr Åkerlund anser enligt reservationen att »endast ett återställt förtroende mellan en verkligt fri marknad för guld, nyproduktion av guld och de monetära myndigheterna kan lägga grunden till varaktig internationell valutastabilitet». Han förordar sedan »att en funktionsduglig fri marknad för guld med fri privat äganderätt och friaste möjliga guldrörelser över gränserna åvägabringas samt att guldprisets roll för betalningssystemets fortsatta funktion klarläggs». även om jag inte är riktigt på det klara med vad herr Åkerlund i detalj avser med dessa formuleringar, är det i varje fall klart att han önskar en utredning om guldets roll i det internationella betalningssystemet. Han vill att Sverige genom sin representation hos Internationella valutafonden skall verka för att en sådan utredning kommer till stånd. Herr talman! När det gäller guldets roll som betalningsmedel och frågan om guldprisets höjd anser jag mig knappast behöva gå in på en diskussion i sakfrågan. Jag kan här nöja mig med att hänvisa till den utförliga redovisning som lämnats bl.a. i bankofullmäktiges skrivelse, vilken är tryckt som bilaga nr 2 till propositionen. Beträffande herr Åkerlunds konkreta yrkande om en utredning kan jag inte underlåta att göra den reflexionen att herr Åkerlund tycks vara ute i ogjort väder. Frågan om guldets roll i betalningssystemet har ju under senare år — som herr Åkerlund givetvis känner till — varit uppe till grundlig diskussion i olika sammanhang, inte minst i inlägg från vetenskapligt akademiskt håll. Enligt min bedömning är därför herr Åkerlunds krav på utredningar redan tillgodosett. Jag vill tillägga att såvitt jag kan bedöma skulle nog Sverige ådra sig en mindre smickrande uppmärksamhet, om vårt lands företrädare i Valutafondens styrelse skulle kräva en utredning av det slag som här förordats. Jag tycker därför att utskottets formulering att »ett initiativ av det slag som motionären påyrkar» framstår »som icke vare sig behövligt eller lämpligt» ganska väl täcker den bedömning som utskottets majoritet gör. konkret yrkande, nämligen »att riksbankens innehav av särskilda dragningsrätter icke må överstiga ett belopp svarande mot tre gånger Sveriges tilldelning därav». Föredragande statsrådet och utskottet har ansett att eftersom de särskilda dragningsrätterna är att betrakta som en reservtillgång av samma slag som guld och valutor och eftersom riksbanken nu har obegränsad rätt att förvärva guld och valutor, finns det ingen anledning att begränsa bankens rätt att inneha SDR. Enligt förslaget till stadga för Valutafonden är ett medlemslands skyldighet att motta SDR begränsad till ett belopp motsvarande tre gånger landets tilldelning. Det finns dock enligt artikel XXV § 4 en möjlighet för ett land att med fonden överenskomma om en mera omfattande skyldighet att motta SDR. Här är det naturligtvis fråga om rent frivilliga åtaganden från vederbörande lands sida. Reservanterna anser nu att »de speciella dragningsrätterna i allt väsentligt är att betrakta som krediter och eventuellt härutöver till någon del som bistånd utan motprestation, varför en försvagning av Sveriges valutasituation skulle kunna uppkomma vid tillmötesgående av alltför starka fondkrav, vilka riksbanken skulle kunna ha svårt att motstå». Jag tycker att dessa formuleringar andas en viss misstro mot riksbankens förmåga att handha våra internationella betalningar, som är helt omotiverad. Det är enligt min mening naturligt och konsekvent att man visar riksbanken det förtroendet att banken får rätt att efter egen bedömning förvärva SDR liksom guld och valutor. Herr talman! Utskottet har efter en grundlig genomgång kommit fram till att systemet med SDR kan spela en viktig roll för att skapa förutsättningar för stabilare förhållanden på valutamarknaden och för ett effektivt fungerande internationellt betalningssystem, och jag ansluter mig, liksom utskottets majoritet, till den bedömningen. Jag ber där för, herr talman, att få sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Innan jag besvarar herr Gösta Jacobssons interpellation vill jag bara helt kort komplettera herr Ståhles bemötande av herr Åkerlund. Herr Ståhle redovisade utförligt de argument som har föranlett både regeringen och utskottsmajoriteten att avvisa de förslag som herr Åkerlund har framställt. Jag behöver därför inte upprepa vad herr Ståhle anförde på dessa punkter. Låt mig bara säga följande.

Jag vill alldeles bestämt tillbakavisa den tolkningen, både i fråga om motiven för och innebörden av vårt handlande och SDR-systemets faktiska verkningar. SDR är en dyr affär, säger herr Åkerlund. Ja, i en viss mera begränsad bankmässig mening kan jag så till vida ge herr Åkerlund rätt som att vi gärna skulle se att ränteavkastningen på de speciella dragningsrätterna skulle vara högre än den procentsats som man nu har överenskommit om och som är 1,5 procent. Men det var naturligtvis inte det som herr Åkerlund åsyftade utan det förhållandet att rätten att disponera de tilldelade dragningsrätterna under en femårsperiod begränsas till i genomsnitt 70 procent. Sverige har i detta fall blivit designerat av Valutafonden att ta emot andra länders dragningsrätter till ett visst maximerat belopp. Det ingår alltså i själva avtalet. Men då skall vi komma ihåg att de dragningsrätter som vi tar emot och som vi betalar med konvertibel valuta är dragningsrätter som vi sedan i vår tur kan nyttja som i sin helhet fullt likvida tillgångar om vi skulle komma i en sådan betalningsbalanssituation att en sådan åtgärd skulle bli påkallad. Det är därför felaktigt att säga att detta är en dyr affär, att om vi inte gjort en dumhet så i varje fall något blåögt eftersatt våra egna intressen. Jag tror att det finns två sätt att se om sitt eget hus — för att använda herr Åkerlunds formulering — i valutasammanhang, och de är båda lika nödvändiga. De ersätter inte alls varandra utan de förutsätter varandra. Det ena är den uppgift som åvilar varje nation, nämligen att bevara den fundamentala jämvikten i sina utrikesbetalningar och på den vägen upprätthålla förtroendet för den egna valutan. Det finns inget valutasystem som kan befria vare sig oss eller något annat land från den uppgiften. Det är för varje land den första och vitalaste uppgiften, när det gäller att se om sitt eget hus.

Just detta system som naturligtvis inte alls — jag kommer strax tillbaka till det i mitt svar till herr Jacobsson — löser alla valutaproblem innebär en väsentlig förbättring av vårt nuvarande valutasystem, Det är uttryck för den utveck ling som valutasystemet successivt genomgått. Låt mig säga att det inte är något dåligt valutasystem som vi har för närvarande. Det är ett system som visat sig i stånd till successiva reformer, och det är under det valutasystemet som vi under 1950 och 1960-talen haft en enastående expansion av världshandeln. Låt mig nu, herr talman, besvara herr Gösta Jacobssons interpellation. Herr Gösta Jacobsson har i en interpellation bett mig redogöra för de aktuella och framtida förhållandena på det internationella valutaområdet. Interpellationen har framställts mot bakgrund av den markerade oro på valutamarknaderna, som bröt ut i mitten av förra månaden. Interpellanten anför att den senaste valutakrisen grusat förhoppningarna om att systemet med särskilda dragningsrätter i förening med de tidigare amerikanska och brittiska åtstramningsåtgärderna skulle skapa lugn på valutaområdet. Utvecklingen skulle ha visat att SDR-systemet har ett begränsat värde i dagens situation. Huvuduppgiften för SDR är, somframgår av propositionen, att skapa möjlighet för en långsiktig och stabil tillväxt i ländernas valutareserver. SDR systemet har däremot aldrig utgetts för att vara — och kan heller aldrig bli — en metod att rätta till problem som bottnar i att länder inte lyckats upprätthålla långsiktig betalningsjämvikt. Det är heller ingen metod för att neutralisera spekulativa kapitalrörelser. I detta sammanhang kan erinras om mitt svar till herr Jacobsson förra gången han interpellerade mig, alltså efter tiogruppens Stockholms-möte i mars detta år. Jag sade då avslutningsvis att valutareformen inte ger någon universell lösning på alla internationella monetära problem, men den ger åt alla länders myndigheter utsikter att kunna se med större tillförsikt på den långsiktiga försörjningen med internationell likviditet. Avgörande för betalningssystemets möjlighet att fungera är, som jag framhållit i propositionen, att län dernas interna ekonomiska politik är så inriktad och avstämd att betydande jämviktsbrister förebyggs och elimineras utan långa dröjsmål. Sedan kompromissuppgörelsen om SDR träffats vid tiogruppens möte i Stockholm inträdde en period av relativt lugn på valutamarknaderna. En av anledningarna till oro inför framtiden — frågan om de framtida tillskotten till de monetära reserverna — hade förlorat sin aktualitet. Kraftfulla åtgärder för att förbättra den amerikanska betalningsbalansen hade vidtagits. Ytterligare en orosanledning låg i frågan hur man skulle klara de påfrestningar på betalningssystemet som skulle uppstå om yttre sterlingområdets länder gjorde massiva konverteringar från pund till andra reservtillgångar. Detta riskmoment kunde emellertid avföras genom det kreditarrangemang varom centralbankerna kunde träffa principuppgörelse i somras. Att en akut kris ändå bröt ut i november berodde på att en rad ogynnsamma omständigheter kom att sammanfalla. Framför allt blev det alltmer tydligt att Västtysklands höga bytesbalansöverskott inte minskade nämnvärt, trots den tyska ekonomins kraftfulla återhämtning under perioden sedan mitten av 1967 från den lågkonjunktur som rått under ett år dessförinnan. Man kom tydligen under dessa omständigheter att se skeptiskt på möjligheterna att också i fortsättningen kunna lösa det internationella jämviktsproblem som ställs av stora och varaktiga västtyska bytesbalansöverskott genom kapitalexport från Västtyskland. Redan under sommaren gjorde sig förväntningar om en uppskrivning av D-marken gällande. Å andra sidan hade den franska valutan hamnat i en ömtålig situation, trots hög valutareserv och jämvikt i betalningsbalansens grundläggande poster. Till den realekonomiskt och långsiktigt föga befogade nervositeten kring francen bidrog främst löneökningarna och prisstegringarna efter strejkerna i maj och juni samt myndigheternas beslut att i möjligaste mån möta köpkraftsstegringen genom stigande produktion. Jag vill erinra om att man så sent som i juni i internationella diskussioner rekommenderade Frankrike en sådan expansionistisk lösning på problemen. Ytterligare en anledning till instabilitet på valutamarknaderna låg i den brittiska ekonomins svaga prestationer, utrikesbalansmässigt sett. Först i mars underbyggdes devalveringen från november 1967 med resoluta ingrepp för att begränsa den interna efterfrågan. Fördröjningen medverkade till att hålla den privata konsumtionen och importen på nivåer som hade en negativ inverkan på förtroendet för pundet. De åtgärder som mot bakgrund av valutakrisen vidtagits i internationell samverkan och i enskilda länder för att häva valutakrisen och befrämja en återgång till ordnade förhållanden på marknaderna ligger oss så nära i tiden att jag väl inte behöver beröra dem i detalj. Vad som förekommit är i huvudsak en utfästelse om en internationell centralbankskredit till Frankrike på 2 miljarder dollar — vari bl.a. Sverige medverkar — finansoch kreditpolitisk åtstramning samt återinförande av en rigorös valutakontroll i Frankrike, skattehöjningar, kreditåtstramning och införande av ett importdepositionssystem i Storbritannien och slutligen skattemässiga åtgärder i Västtyskland för att fördyra exporten och förbilliga importen samt åtgärder för att avvärja kortfristig kapitalimport. Jag gläder mig åt att herr Jacobsson tagit upp frågan om inte en viss internationell kontroll behövs av det kortsiktiga kapitalflödet. Från högern liksom från folkpartiet har man ju regelmässigt framställt kontrollen av kapitalrörelserna som utslag av regeringens regleringsiver. Erfarenheterna från förra månaden och tidigare akuta valutakriser visar vilken enorm potential för jämviktsstörande kapitalrörelser som existerar och hur angeläget det är att i möjligaste mån kunna kontrollera flödena. Detta är emellertid inte någon lätt uppgift. Betydande delar av de kapitalströmmar varom är fråga härrör ur en tidsförskjutning i betalningarna vid export och import, vilken är svåråtkomlig för en effektiv påverkan. Men rent finansiella placeringar kan förhindras, såsom nu dubbelsidigt sker genom de = valutaregleringsåtgärder m.m. som företagits i Frankrike och Västtyskland. Det är inte rimligt att enskilda kursspekulanter — utan att löpa någon egentlig egen risk — skall kunna äventyra ländernas handelsutbyte och valutastabilitet. Under över: skådlig tid måste länderna till stöd för sina strävanden att nå uppställda eko: nomisk-politiska mål upprätthålla en stadigvarande möjlighet till kontroll över i synnerhet spekulativa kapitalrörelser. Min förhoppning är att de åtgärder som över det senaste året genomförts i Storbritannien, Förenta staterna, Frankrike och Västtyskland lyckas stabilisera förhållandena på valutamarknaderna. För att harmoniska förhållanden skall kunna råda på lång sikt erfordras såväl att SDR-systemet aktiveras som att energiska och samordnade ansträngningar görs för att utjämna jämviktsbrister i de internationella betalningarna och komma till rätta med valutaspekulationerna. Den genomlidna krisen torde också ha ökat förståelsen för att konstruktiva insatser behövs på båda dessa plan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för interpellationssvaret, vilket jag finner mycket intressant men på vissa punkter mot slutet möjligen något tystlåtet för att inte säga intetsägande. Det ligger inget klander i detta, herr statsråd. Hade jag varit i herr Wickmans kläder, hade kanske också jag varit en smula försiktig. I fråga om de särskilda dragningsrätterna har jag ingenting annat att tillägga till interpellationssvaret än att jag tror att herr Wickman något överskattar deras betydelse även på lång sikt. Det är i grunden inte så stora saker det rör sig om i jämförelse med den totala likviditeten. Att dragningsrätternas betydelse för den aktuella internationella valutasituationen är begränsad är vi tydligen ense om. Den psykologiska betydelsen av Stockholmsöverenskommelsen, vilken herr Wickman starkt sköt fram i interpellationsdebatten i våras, har såvitt jag kan finna förflyktigats de senaste veckorna. Dragningsrätterna betecknas som supplementär reservtillgång. Deras juridiska innebörd är inte så enkel att klarlägga för sig, men så småningom har jag kommit till den uppfattningen att de i viss mån är att jämställa med en sedelutgivningsrätt på ett internationellt plan, och därför kan beteckningen tillgång vara berättigad. Jag kan hålla med statsrådet Wickman i det mesta av hans skildring av det nuvarande internationella valutasystemets fördelar, men jag delar inte hans optimism. Jag är nämligen rädd för att hans förhoppningar, att de åtgärder som vidtagits av de direkt inblandade länderna skall lyckas stabilisera förhållandena på valutamarknaden, vilar på något av en illusion, hur gärna man än skulle vilja tro annorlunda. Det multilaterala systemet med fasta växelkurser har otvivelaktigt skapat en stabilitet som varit den bästa tänkbara grundvalen för en expanderande världshandel. Valutastabiliteten har skapat en gynnsam atmosfär för affärerna. Det är tryggt i affärslivet att veta vad den vara, som man har köpt, kostar i svenska pengar. Jag ger statsrådet Wickman rätt i att de stabila kurserna penningmässigt medverkat till den exempellösa ekonomiska expansion som ägt rum de senaste årtiondena. Jag tror därför att man måste så långt som möjligt slå vakt om dessa stabila kurser, inklusive systemets förankring i guldet efter 35 dollar per uns. Det har varit ett alldeles utmärkt system, men hur ter det sig i dag i praktiken? Överensstämmer det med de ursprungliga intentionerna? Jag är inte riktigt säker på det. Systemets konstruktörer var på sin tid medvetna om att vid förskjutningar i betalningsjämvikten länderna emellan behövdes det någon form av utjämningsmekanism. Betalningsunderskottet i ett land skulle vid sådana jämviktsförskjutningar i första hand mötas med en restriktiv inre ekonomisk politik. Om man inte lyckades med det, skulle vid en s.k. fundamental jämviktsrubbning en paritetsändring, dvs. en ändring av valutakurserna på utlandet, få tillgripas i form av devalvering eller revalvering. Det var finessen med det hela men — som det har visat sig — tillika akilleshälen. Systemet fungerade i huvudsak perfekt enligt ritningarna, till för ungefär ett år sedan. Det var så länge det amerikanska betalningsunderskottet sörjde för en fortlöpande tillförsel av ny likviditet i Västeuropa. Inte minst var den s.k. eurodollarn en viktig likviditetsfaktor. I och med att tillförseln av dollar upphörde och dollarströmmen under det senaste året t.o.m. så smått började vända tillbaka till USA blev emellertid påfrestningarna på systemet allt svårare. Det upptod en bristande balans mellan varuomsättningen i den internationella varuhandeln och penningtillgången. Vidare ökade spänningen mellan den skiftande ekonomiska tillväxten i olika länder och den varierande inflationsgraden. Förtroendet för de nationella valutorna, som är den primära faktorn i olika valutasammanhang — herr Wickman strök också under det — undergrävdes. Av dessa orsaker började det att gnissla allt kraftigare i maskineriet, Det är detta som i sin tur under det senaste året tagit sig uttryck i att den ena valutakrisen avlöst den andra. Kedjereaktioner har uppstått. Men i det avgörande ögon blicket har regeringarna ofta tvekat inför de djupgående verkningarna av de erforderliga paritetsändringarna. Olika monetära samarbetsorgan har i stället fått rycka ut med ambulansen för att hjälpa insjuknade valutapatienter med konstgjord andning i form av stödkrediter eller gyllene-snitt-operationer, såsom skedde med guldet i våras. Den största oron orsakade såvitt jag kan förstå den senaste krisen i november, då både pundet, francen och D-marken var inblandade. Det var ofantliga belopp som det blev fråga om — det har sagts nio miljarder dollar — när den internationella kapitalmarknaden som en fjällavin satte sig i rörelse. Det har sagts att denna kris innebar sådana jämviktsrubbningar som enligt Bretton Wood-avtalet borde ha utlöst paritetsändringar. Ja, det är troligt, men, herr talman, centralbankscheferna-experterna trängdes undan och herrar politiker gjorde i stället sin dramatiska entré i sjukrummet i Bonn, De ekonomiska intressemotsättningarna mellan länderna trädde i öppen dag. De så vackert tänkta kollektiva besluten uteblev. Politiker har inte alltid sina bästa byxor på sig ens när de sitter i ett sjukrum. Man kan endast konstatera faktum att tyskarna vägrade appreciera D-marken och fransmännen att devalvera francen. Båda parter hade sina politiska skäl, bl.a. tror jag EEC:s jordbruksreglering skapade vissa hinder. Det gick helt enkelt inte, och man skall inte moralisera däröver. När systemet på detta sätt konfronterades med de politiska realiteterna sattes jämviktsmekanismen helt enkelt ur spel utan förbarmande, och där står världen i dag. Den senaste krisen är säkert inte den sista. Förtroendet har inte återvänt. Tillståndet för pundet är uppenbarligen alltjämt kritiskt. Labourregeringens serier av improvisationer har inte varit ägnade att återställa förtroendet, och den andra stora reservvalutan, dollarn, torde i fortsättningen få allt svårare att så gott som ensam bära den monetära bördan i det internationella valutasystemet. Man vet inte heller hur det går med francen. Den sociala oron ute i världen gör att man har att räkna med att även denna sida kan komma att medföra påfrestningar på de nationella valutorna under kommande år. Vi har sett exempel på detta i Frankrike. Det är fara värt att kommande kriser kan bli mera djupgående än de som hittills förekommit. Detta kommer via världshandeln att drabba produktionen och sysselsättningen i olika länder samt att gå ut över den fulla sysselsättningens politik. Detta kan hända även oss, Deflationens isiga hand har redan lagts på vissa länder. Det går inte att blunda för att den fria världshandeln i dag är något av en chimär. Många länder har på senaste tiden nödgats vidtaga, förutom penningpolitiska åtgärder, kännbara regleringar av utrikeshandeln och kapitalrörelserna för att skydda den egna valutan. Och man försöker komma till rätta med den s.k. spekulationen. Man har infört stränga restriktioner för utländska investeringar, och på vissa håll har man även försökt att stoppa turistvalutorna. Olika jippon användes för att minska importen och stimulera exporten utan hänsyn till att andra länder träffas. Tillfälliga devalveringar och revalveringar har införts via bakdörrar. Till allt detta kommer att vissa avvikelser från de fria kurserna i form av kurshöjningar förekommer. Herr talman! Det är ingen idealvärld vi lever i. Systemet med de stabila kurserna löper i dag ingalunda friktionsfritt, det måste vi med sorg i hjärtat konstatera.

Herr talman! Jag skall tillåta mig några få kommentarer i anledning av de inlägg som har gjorts av herr Ståhle och av statsrådet Wickman. Jag vill då först börja med att säga att herr Ståhle i sitt anförande präglades av en betydande realism i sin bedömning av den situation som har uppkommit.

Emellertid var det två saker som jag finner angelägna att framhålla med anledning av vad herr Ståhle anförde. Herr Ståhle sade nämligen att en begäran om utredning av de uppgifter som guldet har eller kan ha i ett internationellt valutasystem redan har varit föremål för — med herr Ståhles egna . ord — »en grundlig diskussion» på det internationella planet. Det är alldeles riktigt att det har varit en kolossalt intensiv diskussion. Däremot är det oriktigt att påstå att det har företagits en utredning av Internationella valutafonden eller någon annan därmed likställd myndighet. En sådan utredning har begärts tidigare, vilket jag har framhållit i min motion, men har avvisats av Internationella valutafonden. Vad jag alltså talar för här och som finns i reservationen är ingenting annat än ett uttalande om att vi på vår kant bör verka för att en sådan utredning kommer till stånd. Det sätt på vilket denna verkan skall kunna komma till uttryck har vi inte tagit ställning till. Vi har till skillnad från vad herr Ståhle vill ge intryck av i långa stycken förtroende för Sveriges representation i Internationella valutafonden och menar att det är dess sak att avgöra på vilket sätt man lämpligen bör agera för att vi skall nå det önskade syftet att få en ordentlig och auktoritativ utredning av denna fråga. När herr Ståhle påstår att det skulle uppfattas såsom »mindre smickrande» — det är herr Ståhles egna ord — i fonden om Sverige skulle göra ett uttalande sådant som det jag påyrkar, vill jag framhålla att jag inte tror att man skulle reagera på det sättet. I en stor församling där kontroversiella frågor förekommer finns alltid många olika meningar representerade. En delegat tycker att ett förslag är dumt, en annan tycker att förslaget är bra, etc. Vi har här en fråga där det är rimligt att det finns olika meningar. Men att det skulle uppfattas såsom mindre smickrande om vi gör en hemställan i lämplig hövlig form att man tar upp detta problem till behandling har jag väldigt svårt att tro. Jag har också egna kontakter som ger mig anledning känna mig övertygad om att man på många håll skulle hälsa en sådan begäran med tillfredsställelse. Därmed har jag inte speciellt utpekat Frankrike, om nu någon skulle låta sina tankar gå åt det hållet. Låt mig också säga några ord med anledning av herr Wickmans replik till mig. Jag har använt uttrycket att dessa SDR kan bli en dyr affär för vårt land. Herr Wickman gör då en anspelning på räntesatsernas höjd och säger, att det skulle han ju kunna hålla med om. Men jag tycker, herr talman, att det är litet genant att tillgripa ett sådant argument för att så att säga slå undan det som jag är ute efter. Först och främst har jag inte sagt att SDR är en dyr affär utan att SDR kan bli en dyr affär, och det är någonting helt annat. Vårt land har påtagit sig mycket betydande förpliktelser i det internationella samarbetet, och jag har flera gånger tidigare uttryckt önskemålet att vi skall vara en liten aning försiktigare i tempot när vi tar på oss sådana förpliktelser. Jag kan peka på att vi har s.k. swapavtal, eller bytesavtal, med Förenta staterna om ömsesidiga krediter av 250 miljoner dollar i nödsituationer. Vi har också ett arrangemang via tioländersklubben som skulle kunna ta i anspråk 100 miljoner dollar av våra tillgångar till Storbritannien, och lika mycket kan gå till Frankrike. Nu tillkommer SDR på årliga belopp av ännu inte fastställd storlek; men statsrådet pekar själv på en tänkbar summa av 40 miljoner dollar.

Det är vad jag lägger in i uttrycket att detta kan bli en dyr affär och att vi har anledning att se om vårt hus. Självfallet är det varje lands ansvar — som statsrådet Wickman alldeles riktigt understryker — att hålla sina betalningar i balans. Därifrån kan ingen befria oss. Men alla vet att man kan bli utsatt för tillfälliga störningar och för mera djupgående störningar. Statsrådet Wickman pekade själv på att Frankrike den här senaste gången egentligen inte hade någon djupgående störning i sin betalningsbalans. Däremot är Storbritannien onekligen utsatt för ganska djupgående störningar av mera strukturell natur. Det är i sådana situationer som frågan om vad vi har i reserver spelar en roll. Och detta är ju ändå vad vi diskuterar — inte frågan om betalningsbalansen är tillfredsställande, eller någonting sådant. Detta på valutafronten är ett tekniskt arrangemang avsett att träda i funktion när det blir störningar av något slag. Jag instämmer helt när statsrådet Wickman säger att vi också har ett ansvar att aktivt medverka i det internationella samarbetet. Men det är litet egendomligt att rikta detta som en kritik mot mig — jag har ju som ett inlägg i en viktig och allvarlig diskussion föreslagit just en aktiv medverkan i det internationella samarbetet. Statsrådet Wickman säger att alla lösningar på valutaområdet skall syfta till att främja expansionen på världsplanet. Jag har ingenting att invända mot den målsättningen, möjligen med det tillägget att det skall finnas stabilitet också i ekonomin. Det är angeläget att vi får en expansiv utveckling, med bibehållen stabilitet. Vad vi nu däremot får uppleva är i själva verket att man har tagit ett stort steg tillbaka mot inkonvertibilitet, mot valutakontroll och mot importrestriktioner som träffar oss alldeles påtagligt och som svenskt näringsliv möter t.ex. i form av de extra kreditkrav som nu senast har rests från Storbritanniens sida. Vi har fått en utveckling just i den riktning som Internationella valutafonden vill motverka och som det väl är meningen att dessa lösningar av problemen skall syfta till att komma till rätta med. Syftet måste vara att vi söker komma tillbaka till ett system med ökad frihet och en lugn och stadigt växande internationell handel. Vad som inträffat är raka motsatsen. Systemet har gått i baklås. Varför skall man vara rädd för att erkänna att det är vad som har inträffat och att det då är motiverat att vidta åtgärder i något hänseende. Vi är alla överens om att förtroendet bör återställas, men när man använder så vackra ord är man också skyldig att ställa frågan och tillika svara på den: Mellan vilka skall förtroendet återställas på valutaplanet? Det kan väl inte vara annat än mellan dem som agerar på detta plan. De som agerar kan man inte plocka in i fållor av typ fransmän, tyskar, engelsmän eller amerikanare, ty då träffar man inte själva kärnan i problemet. Man måste veta vad det är människor så att säga slåss om, har olika uppfattningar om. Vi kan konstatera att det t.ex. gäller guldet och dess roll. Tioländergruppen, med undantag av Frankrike, vill inte betala ett visst pris därpå, men det finns andra utanför denna grupp som vill betala ett annat och högre pris. Det är den saken man är oense om på den fronten. Det är i det avseendet som man på nytt måste få en fungerande marknad och tillika en överensstämmelse mellan dem som har en mening därom och de monetära myndigheterna, vilka har en annan. Inte hjälper det vår värld om centralbankerna inom tioländergruppen sätter sig i sitt elfenbenstorn och skyfflar guld och valutor sinsemellan. Vilket resultat leder det till? Dessa centralbanker är ju ändå avsedda att tjäna näringslivets behov och människornas behov, men det gör de inte om de drar sig inom sitt skal och inte vänder blicken mot de platser där människorna agerar med sina transaktioner, mot marknaderna, och där skapar ett förtroende.

Herr talman! Jag tror att det var väsentligt att herr Åkerlund i sitt senaste inlägg gjorde klart att vi i själva verket icke på någon punkt har närmat oss varandra när det gäller frågan om guldets roll och vårt agerande i de internationella valutaförhandlingarna, när det gäller centralbankernas roll och kanske framför allt när det gäller den amerikanska guldpolitiken. Herr Åkerlund gjorde i sitt första inlägg en antydan om att propositionen skulle andas en annan syn än tidigare när det gällde betydelsen av att fasthålla ett oförändrat pris på guldet. Det är icke fallet, och jag tror att herr Åkerlunds senaste inlägg visar vilken stor skillnad i uppfattning som här föreligger. Jag vill inte, herr talman, ta upp kammarens tid ytterligare i denna fråga annat än på en punkt, som jag tycker är allvarlig och viktig. Här kommer herr Åkerlund tillbaka till riskerna ur svensk nationell synpunkt med engagemangen i såväl SDR som de stoppavtal vi träffar. Det vore väl att underskatta kammarens ledamöter att behöva påpeka det enkla förhållandet — jag vill ändå göra det eftersom herr Åkerlund förbigick det — att det icke bara är så att vi ikläder oss ett åtagande att lämna krediter till nationer inom den här kretsen med betalningsbalanssvårigheter. Varje sådant avtal — det må gälla SDR eller vilka kreditarrangemang vi än väljer ut — är dubbelsidigt och ger oss motsvarande rätt att erhålla kredit, om vi kommer i svårigheter. Anspråken på vår kreditgivning kommer självfallet att bestämmas av vår akuta betalningsbalanssituation. Är vi i en svår betalningsbalanssituation — vilket jag hoppas att vi inte skall råka ut för — kommer ju icke vår valutareserv att vara infrusen genom dessa åtaganden. I den situationen ställs det inte krav på att vi skall ge krediter, utan vi får tvärtom möjligheter att utnyttja de ömsesidiga krediterbjudanden som dessa avtal innebär. Det är alltså icke någon belastning utan ur omedelbar svensk nationell synpunkt i ett sådant läge en tillgång, en ökning av vår valutareserv och därmed en ökning av vår internationella rörelsefrihet. Herr Jacobsson hade många funderingar om det nuvarande valutasyste met. Trots att han gjorde en mera allmän reverens åt högerpartiets och andras återkommande krav på fria kapitalrörelser insåg herr Jacobsson, såvitt jag förstår, nödvändigheten av att de korta spekulativa kapitalrörelserna kan bli föremål för effektivare kontroll än för närvarande. I så fall är det på en inte oväsentlig punkt som vi möter varandra. Men den stora åtgärden mot spekulanterna finner vi naturligtvis i ett effektivt centralbankssamarbete. Det finns inga privata spekulanter som icke centralbankerna, förutsatt att de verkligen håller ihop och har förtroende för varandra, kan bryta nacken av. Det är ju en sådan plan, en automatiskt verkande — om jag så får säga — motspekulation, som den italienske centralbankschefen Carli har lagt fram förslag om, som också var uppe till diskussion vid Bonnmötet och som centralbankerna nu närmare utreder. Om vi åstadkommer ett sådant system så kommer skadeverkningarna och den kumulativa effekten av de privata spekulativa rörelserna att väsentligt reduceras. Jag vill komma tillbaka till vad jag sagt tidigare — och därvidlag är vi naturligtvis också överens. Det finns inte något betalningssystem som löser valutaproblemen, om inte de enskilda suveräna nationerna är beredda att delta och föra en politik som möjliggör en sådan lösning. Ett av problemen är den rätt permanenta uppdelning i överoch underskottsländer som vi har haft sedan åtskilliga år, i förening med ett motstånd, vilket herr Jacobsson var inne på, mot att förändra pariteterna, ett motstånd mot både devalveringar och, som i det tyska fallet, mot uppskrivningar av den egna valutan. Accepterar vi detta tillstånd måste vi finna andra kompensationsmekanismer, bl.a. som i det tyska fallet mera bestående och mera långsiktigt organiserad kapitalexport från Tyskland till andra länder för att undvika dessa återkommande spekulationer i tysk uppskrivning. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare. Det nuvarande valutasystemet och det samarbete mellan länderna som det förutsätter har varit och är också i år föremål för successiva reformer både när det gäller teknik och när det gäller samordningen av ländernas ekonomiska politik. Naturligtvis kan vi säga — och det med rätta — att utvecklingen går för långsamt, men låt oss inte bortse från att utvecklingen i varje fall när det gäller samarbetssträvandena rör sig åt rätt håll. Det betyder inte att vi inte kommer att möta nya kriser, det vill jag inte alls påstå. Men kom ihåg att varje kris som har uppstått har visat sig möjlig att lösa i insikten om de starka gemensamma intressena. Det är inte bara min förhoppning utan också min förvissning att detta skall vara möjligt även i fortsättningen.

Herr talman! Debatten har kommit att stå mellan två företrädare för högerpartiet och två företrädare för regeringspartiet. Vi diskuterar nu en utomordentligt svår teknisk fråga. Jag vill med detta korta inlägg ha sagt att jag icke betraktar den som någon partipolitisk fråga, och det har också signalerats i utskottsutlåtandet genom att bankoutskottets ordförande, herr Regnéll, icke befinner sig bland reservanterna. Jag vill bara helt kort meddela att jag, efter att ha försökt sätta mig in i ärendet, följt dess behandling från väggen och i mån av min förmåga studerat press och rådgjort med både nationalekonomisk expertis och folk från bankvärlden. Jag har därvid kommit till den inställningen att jag, därest det blir votering om reservationen, kommer att stödja majoritetens förslag. Reservanterna hade bland annat förutsatt, att Kungl. Maj:t i vart fall skulle uppskjuta ikraftträdandet av beslut om judiciella indelningsändringar i Kalmar län till en tidpunkt, då riksdagen prövat principfrågorna.

Herr talman! Den proposition som behandlas i detta utskottsutlåtande är mycket liten. Den omfattar bara två sidor. Propositionen gäller två olika saker, av vilka den ena har en ganska stor principiell betydelse. Den behandlar vissa ändringar av den judiciella indelningen i vårt land, som Kungl. Maj:t har bestämt skall gälla från 1 januari 1969. Den ena gäller en obetydlig regle ring av Luleå domsaga. Den andra däremot gäller en mycket omfattande förändring av domkretsindelningen inom Kalmar län. Kungl. Maj:t, som jämlikt bestämmelserna i brottsbalken äger att förordna om den judiciella indelningen, har alltså redan utfärdat föreskrifter om denna ändring, och propositionen behandlar vissa tjänster som är betingade härav. Enligt vad departementschefen framför i propositionen avser man att inom en nära framtid genomföra en domkretsreform här i landet, till vars principer riksdagen beräknas få ta ställning under vårriksdagen nästa år. Vi som har anslutit oss till den reservation som finns fogad vid utskottsutlåtandet menar att vid en tidpunkt då ett principbeslut rörande domkretsindelningen är nära förestående endast smärre och oundvikliga ändringar bör komma till stånd. Som en sådan kan man betrakta den förändring som föreslås beträffande Luleå domsaga. Om det skall vara någon mening med att riksdagen skall få yttra sig om principen för domkretsindelningen skall man inte i förväg göra en genomgripande indelningsändring i ett helt län. Det är möjligt att den beslutade indelningen är sådan att den passar till de kommande principerna. Men därom vet man ju egentligen ingenting. Riksdagen kommer kanske att ha en annan uppfattning om principerna för domkretsindelningen. Vi menar alltså att den indelningsändring som har bestämts i Kalmar län, och som ligger till grund för Kungl. Maj:ts förslag om tjänster i motsvarande delar, får avsevärda verkningar. De motiv som talar för en indelningsändring redan nu kan inte väga upp de principiella skälen för uppskov. Det är egentligen personförhållanden som ligger till grund för att förändringarna bör göras nu. Det finns ingenting som hindrar att man skjuter på beslutet till dess riksdagen uttalat sig om de principer för den domkretsindelning som bör gälla. Med denna utgångspunkt finns det inte heller någon anledning att bifalla Kungl. Maj:ts förslag. Vi menar att Kungl. Maj:t i varje fall bör uppskjuta ikraftträdandet av de beslut som fattats i fråga om judiciella indelningsändringar i Kalmar län till den tidpunkt då riksdagen prövat principfrågorna. I reservationen framföres att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t vad utskottet sålunda har anfört.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

Herr talman!

Jag är också angelägen att understryka att dessa motioner biträdes av samtliga ifrån Kalmar län representerade politiska partier. Vi finner det angeläget att pröva möjligheterna av ett uppskov med de av Kungl. Maj:t redan beslutade indragningarna i Kalmar län. Antalet domkretsar skall enligt vad som är beslutat minska från sju till fyra. Jag har, herr talman, haft tillfälle att lyssna till debatten i andra kammaren och skulle därför kunna begränsa ordflödet en aning här, eftersom jag känner till de synpunkter som statsrådet Geijer där anförde. Om statsrådet också vill ge första kammaren klarläggande synpunkter på hur man från regeringshåll ser på denna fråga, så får jag anledning att återkomma med mina synpunkter. Som representant för Kalmar län måste jag emellertid framhålla de svårigheter som, bortsett från det princi piella ställningstagandet, naturligtvis uppstår i fråga om service till invånarna. Det är inte bara det att en domsaga försvinner från en ort, utan det för också med sig att mycket annat som har samband med domsagan och dess funktioner flyttas till en annan del av länet. Det är ganska självklart att invånarna i ett län är uppmärksamma på sådana förhållanden. Från Kalmar län vill vi således i första hand ge till känna dessa synpunkter. Som jag sade inledningsvis, herr talman, är det emellertid främst de rent principiella resonemangen som vi har vänt oss emot. I motionen framhålles bl.a. i frågan om principerna för hur underrättsorganisationen skall vara uppbyggd i framtiden: »Innan denna fråga blir prövad av riksdagen bör rimligtvis endast smärre jämkningar i den nuvarande domkretsindelningen komma i fråga. Sådana jämkningar är t.ex. med gällande bestämmelser nödvändiga, om det sker en kommunsammanläggning där både kommun eller kommundel som tillhör domsaga och stad med rådhusrätt berörs.» Jag är inom parentes sagt på det klara med att sådana förändringar kommer att äga rum vid innevarande årsskifte i Kalmar län. Motionärerna — framhåller = vidare: »Regleringen sker trots att inga av de förändringar i den kommunala indelningen, som kommer att genomföras vid kommande årsskifte, på något avgörande sätt rubbar förutsättningarna för att under en kortare eller längre tid bibehålla alla de nuvarande domsagorna.

Nu vet vi, eftersom det föreligger en lagrådsremiss, att riksdagen inom några månader kommer att få ta ställning till de rent principiella frågorna. I det läget anser vi det ganska olustigt att ett enda län blir föremål för så drastiska indragningar som nu kommer i fråga för Kalmar län. Herr talman! Jag kan i övrigt instämma i de synpunkter som anförts av talesmannen för reservationen, herr Kaijser, och jag ber att få ansluta mig till hans yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag är för min del, fast jag inte motionerat om det avsnittet, beredd att instämma i de synpunkter som ligger till grund för reservationen, även om jag liksom herr Kaijser, är medveten om att frågor rörande omreglering av domkretsar sedan gammalt avgjorts av Kungl. Maj:t ensam. Det ligger dock mycket i vad här förut sagts. I ett läge när regeringen redan, i samband med en lagrådsremiss, ställt i utsikt att underställa riksdagen allmänna riktlinjer för kommande beslut i sådana här frågor, kan det inte vara lämpligt att meddela beslut med tilllämpning av de nya riktlinjerna förrän riksdagen haft tillfälle att uttala sin mening. Om reservationen bifalles, saknas anledning att diskutera den fråga som väckts i en motion av herr Ernulf och mig, men för den händelse att reservationen avslås vill jag här närmare motivera vårt motionsyrkande.

Den ökade arbetsbelast ningen har av utredningen — det är en särskilt förordnad utredningsman samt vederbörande hovrätt — beräk nats till omkring 30 procent av nuvarande belastning. Med hänvisning härtill föreslogs att ytterligare en tingsdomartjänst skulle inrättas i den domsagan. Departementschefen har emellertid utan närmare motivering förklarat att han inte kan finna att arbetsbelastningen blir så stor att det behövs en ytterligare tingsdomartjänst i domsagan, Utskottet har anslutit sig härtill och funnit att i andra domsagor även ett större antal mål än de för Västerviks domsaga beräknade inte behövt motivera mer än två ordinarie domare. Då vi nu har tagit upp denna fråga i en motion är det mot bakgrunden av det viktiga principiella kravet, att domaruppgifterna i så stor omfattning som är praktiskt möjligt skall handhas av ordinarie domare. Detta krav är starkt motiverat ur rättssäkerhetssynpunkt, och det föreligger också i princip allmän enighet härom. Men mot den bakgrunden måste en allvarlig gensaga resas mot den bedömning som departementschefen här har gjort. De vid domsagan tjänstgörande tre domarna har för närvarande full sysselsättning med nu föreliggande normala måltillströmning. Denna visar dessutom under senare år en tydligt stigande trend. Just för närvarande är domarna svårt överbelastade genom det riksbekanta zigenarmålet, men det skall väl inte medräknas vid en bedömning av den genomsnittliga belastningen. Jag nämner det emellertid för att belysa att det ofta, så som har skett i detta fall, uppstår svårigheter att ställa extra arbetskraft till förfogande vid förefallande behov. Genom regleringen tillkommer arbetsuppgifter motsvarande ungefär en tredjedel av det nuvarande antalet. Det är då tydligt att en ny ordinarie tjänst är väl motiverad och inte skulle innebära några risker för att den ordinarie organisationen blir större än vad som kan bli erforderligt i framtiden. Utskottet har åberopat målantalet i vissa andra inte närmare angivna domstolar. Jag vill då framhålla att man i domstolarna, och även i justitiedepartementet, är väl medveten om att antalet mål inte är något tillförlitligt mått på arbetsbördan, eftersom målens beskaffenhet är mycket varierande. Man tar i stället i hovrätterna och i departementet hänsyn till olika relevanta omständigheter, och detta bedömande har här lett till att för närvarande tre domare anses erforderliga. Jag kan själv vitsorda att detta i förvarande fall inte beror på någon sämre arbetsförmåga hos de nu tjänstgörande domarna eller andra sådana speciella skäl. Den redovisade arbetsbördan är också enligt min erfarenhet ungefär normal för tre domare. Att det finns en eller annan domstol som på grund av särskilt stor tillströmning av enkla mål kan avverka flera mål saknar betydelse i detta avseende. Jag kan ha viss förståelse för att man, när det är fråga om inrättande av nya ordinarie tjänster bedömer statistiska uppgifter och utvecklingstrender i någon mån restriktivt. Men i förevarande fall är det fråga om minskning av nu befintliga ordinarie tjänster. Kungl. Maj:ts förslag ger i detta fall en helt överdriven föreställning om de. rationaliseringsmöjligheter som föreligger i samband med en domkretsreglering av detta slag. Motionens ståndpunkt, som också den innebär en minskning av an talet ordinarie domartjänster från fyra till tre, är betydligt mera realistisk. Med den motiveringen ber jag, herr talman, att, därest reservationen inte bifalles, få yrka bifall till motionen I: 1032.

Herr talman! Jag skall be att få ge en bakgrund till propositionen och redovisa de skäl som har föranlett förslagen. Jag beklagar om det på vissa punkter kan bli något detaljerade geografiska uppgifter om Kalmar län, som kanske inte alla utanför länet är så väl förtrogna med, men jag tror det är nödvändigt för att man skall få en bild av vad som ligger bakom propositionen. Under år 1968 har Kungl. Maj:t fattat beslut i ett stort antal fall om sammanläggning av kommuner eller delar av kommuner till större kommuner i enlighet med de planer som har fastställts för indelning i kommunblock. Ett antal av dessa sammanläggningar berör också den judiciella indelningen. Detta gäller när kommuner eller kommundelar som läggs samman tillhör olika underrätters domkretsar. Den gällande lagstiftningen utgår nämligen ifrån att en kommun inte kan delas på olika domkretsar. I Kalmar län måste tre av de kommunsammanläggningar som sker den 1 januari 1969 samtidigt föranleda ändringar i den judiciella indelningen. Algutsboda kommun i Kronobergs län förs till Kalmar län och förenas med Emmaboda kommun i Södra Möre domsaga. Hälleberga kommun, också i Kronobergs län, förs till Kalmar län och förenas med Nybro stad i Södra Möre domsaga. Med Nybro stad förenas också Alsterbro kommun, som ligger i Norra Möre och Stranda domsaga. Vidare förenas de i Hultsfreds kommunblock ingående kommunerna Hultsfred, Lönneberga och Målilla.

I Tjusts domsaga och i Oskarshamns domsaga finns det två ordinarie domartjänster. I Södra Möre domsaga finns det en ordinarie domartjänst och en tjänst för tingssekreterare. De tre övriga domsagorna — alltså Sevede och Tunalän, Norra Möre och Stranda samt Ölands domsagor — är rena ensamdomardomsagor.

Vidare var att beakta att Göta hovrätt efter närmare utredningar hade föreslagit att man den 1 januari 1969 skulle bilda de av domstolskommittén föreslagna underrätterna i Västervik och Oskarshamn, medan man i Kalmar skulle ha kvar rådshusrätten för Kalmar stad och dessutom en domsaga för Öland och för södra delen av länet utom Kalmar stad. Det var också att beakta att häradshövdingtjänsten i Sevede och Tunaläns domsaga i Vimmerby endast uppehålls med vikarie och att häradshövdingtjänsten i Ölands domsaga blir ledig den 1 mars 1969, då häradshövdingen i domsagan pensioneras. Enligt sedan lång tid gällande praxis återbesätts ej häradshövdingtjänsten i s.k. ensamdo mardomsagor. Dessa domsagor avvecklas successivt, eftersom de med hänsyn till olika effektivitetsskäl anses vara för små för att bestå. Denna ordning medför i och för sig den beklagliga konsekvensen, att alltfler chefsdomartjänster uppehålls av vikarier. Detta är ej tillfredsställande, eftersom just domartjänster anses böra vara ordinarie för att säkra domarnas oberoende ställning. För närvarande är inte mindre än ett tjugotal chefsdomartjänster i underrätter vakanta. I denna situation måste övervägas huruvida domkretsindelningen kunde ändras utan att föregripa riksdagens ställningstagande till den kommande propositionen om bl.a. ny domkretsindelning för underrätterna. I denna fråga har förslag nyligen remitterats till lagrådet, och som redan har nämnts är proposition i ämnet att vänta till 1969 års riksdag. Under en följd av år har fattats beslut som inneburit att domsagor med endast en ordinarie domare upphört. Jag vill bara erinra om att en liknande mera omfattande domkretsindelning ägde rum så nyligen som den 1 januari 1967. Då sammanlades tre domsagor med endast en ordinarie domare i kristianstadsområdet med rådhusrätten i Kristianstad i samband med att de i Kristianstads kommunblock ingående kommunerna förenades. Vidare sammanlades vid samma tidpunkt Färs domsaga med kansli i Sjöbo, som också var en ensamdomardomsaga, med den domsaga som har kansli i Ystad. Precis som med nu förevarande proposition förelades riksdagen frågan om vissa nya domartjänster i anledning av de nu nämnda sammanläggningarna. Riksdagen hade då ingen erinran att göra. I fråga om Kalmar län förelåg en del speciella omständigheter. Om man inte skulle ha tagit slutlig ställning till frågan om domkretsindelningen i norra delen av länet hade det kanske varit naturligt att förordna att en i Hultsfredsblocket ingående kommunen Målilla skulle föras från Oskarshamns domsaga till Sevede och Tunaläns domsaga den 1 januari 1969. Skulle man senare följa domstolskommitténs förslag till domkretsindelning, skulle man kanske bara något år senare återföra det nu i Hultsfred ingående Målilla till Oskarshamns domsaga. Detta skulle i och för sig vara olämpligt och talade för att man skulle försöka finna en slutlig lösning redan till den 1 januari 1969. En ytterligare omständighet att beakta var att Borgholms stad, som den 1 januari 1969 går samman med andra kommuner, uttalat önskemål om att få ta i anspråk Ölands domsagas kanslilokaler, om domsagan ej skulle bestå i framtiden. Om staden fick övertaga dessa lokaler skulle stadens lokalproblem kunna lösas inför sammanläggningen. Möjligheterna att ta hand om den biträdespersonal som tjänstgör i de olika domsagorna måste också beaktas. Här förelåg i en del domsagor vissa vakanser. En samlad lösning för hela länet den 1 januari 1969 skulle ge möjlighet att ta hand om samtliga biträden inom den nya organisationen. En partiell lösning skulle kunna leda till att man måste nyanställa biträdespersonal som i ett senare läge kanske måste friställas för att ge plats åt personal med längre anställningstid. Genom den samlade lösning som nu har beslutats har man lyckats ta hand om all fast anställd biträdespersonal från Norra Möre och Stranda domsaga i Kalmar vid den nya domstolen i Kalmar. En dellösning här hade med säkerhet inneburit att många av dessa biträden hade måst flytta till Oskarshamn. Vid övervägande av de omständigheter som jag här har redogjort för har förhållandena bedömts så att i enlighet med rådande praxis, som jag också har givit exempel på, de tre rena ensamdomardomsagorna borde dras in den 1 januari 1969. Ingenting talade för att riksdagens kommande ställningstagande till princippropositionen om domkretsindelningen borde avvaktas, eftersom man endast följde rådande praxis. Reservanterna i utskottet har begärt att riksdagen skall ge till känna för Kungl. Maj:t att riksdagen förutsätter att Kungl. Maj:t uppskjuter ikraftträdandet av beslutet om ändrad judiciell indelning i Kalmar län till en tidpunkt då riksdagen har prövat principfrågorna. Reservanterna synes inte vilja göra gällande — det ber jag att få understryka — att Kungl. Maj:t har fattat ett i sak oriktigt avgörande genom att besluta, att tre domsagor skall upphöra i Kalmar län. Ett återtagande av Kungl. Maj:ts beslut skulle få mycket olämpliga konsekvenser för verksamheten vid en del av de berörda domstolarna. I fråga om Sevede och Tunaläns domsaga gäller att den tillförordnade häradshövding, som nu tjänstgör där, har fått tjänst på annan ort. De mest kvalificerade biträdena har fått annan anställning. I fråga om Norra Möre och Stranda domsaga gäller att en del av kansliet skall övertas av annan hyresgäst den 1 januari och resten av kansliet den 1 mars 1969. I Ölands domsaga kommer den nuvarande häradshövdingen i praktiken att lämna sin tjänst i början av januari 1969. En tingsnotarie har fått anställning på annan ort. Hela biträdespersonalen har fått annan anställning liksom vaktmästaren. Möjligen kan ett biträde stanna kvar. Hela kansliet är uthyrt till Borgholms stad. Dessa omständigheter sammantaget gör att det till men för rättskipningen skulle uppkomma avsevärda svårigheter att driva dessa tre underrätter även efter den 1 januari 1969. Låt mig därefter bara i korthet beröra herr Alexandersons anförande i anledning av den motion som han och herr Ernulf har väckt. Departementschefen har i propositionen sagt att han inte kan finna att arbetsbördan i Västerviks domsaga blir så stor att det behövs en ytterligare tingsdomartjänst. Det är givetvis myc ket svårt att göra en säker bedömning.

På dessa skäl anser jag att det inte bör finnas något behov att i dagens läge gå på herr Alexandersons linje.

Statsrådet sade att det hade gjorts lika stora indelningsändringar för bara några år sedan beträffande Kristianstad med omgivning och beträffande Ystad med omgivning. Det beslöts före 1967, och det var inte i det läget där vi befinner oss just nu, nämligen då framläggandet av en proposition, som skall innehålla nya principer för domkretsindelningen, är nära förestående. Skall det vara någon verklig mening med riksdagens ställningstagande i den här frågan, tycker jag att man skulle ha avvaktat med avgörandet.

Herr talman! Jag kan förstå att de ledamöter som lyssnar till den här de batten och som inte känner till alla namn och orter i Kalmar län har funnit statsrådet Geijers redogörelse synnerligen intressant, inte minst ur geografikunskapssynpunkt. Jag vill tillägga att såvitt jag kan förstå är det en till alla delar korrekt redogörelse för förhållandena som statsrådet har lämnat. Jag vill tacka för att även första kammaren fått del av den redogörelsen, liksom tidigare andra kammaren.

Därför var det rimligt att riksdagen på hösten 1966 inte hade några invändningar att göra. Statsrådet nämnde också att ändringar fram och tillbaka kunnat bli nödvändiga.

Att biträdespersonalen sökt sig andra tjänster — liksom att domartjänster är vakanta — kan ha sin naturliga förklaring i att dessa förändringar aviserades redan tidigt på våren 1968. Självklart fick personalen en vink om det lämpliga i att söka sig andra tjänster. Det är ingenting ont att säga om detta. Vad sedan beträffar lokalerna i Borgholms stad så är det ganska självklart att staden var ute efter dessa kanslilokaler som man antog skulle bli lediga. Men jag har i dag gjort mig underrättad om att någon form av avtal inte föreligger. Ja, herr talman, jag finner att statsrådet inte anfört några sakskäl utan huvudsakligen rört sig med personaloch lämplighetsfrågor.
Herr talman! Det var ett par punkter i statsrådet Geijers anförande som gav mig anledning att på nytt ta till orda. Han talade om den praxis, som skulle ha gällt under senare år, att inte återbesätta tjänster i endomardomsagor. De beslut om sådana regleringar, som fattats under senare år, har väl i själva verket inneburit en tillämpning av nya principer och i viss mån föregripit den allmänna prövning som man har önskat och som kommer till stånd nästa år.

På tal om min motion sade herr statsrådet, att man kommer att ställa extra arbetskraft till förfogande om arbetsbelastningen blir större än beräknat. Men det är ju inte detta som är situationen, utan om arbetsbelastningen blir den beräknade måste ytterligare en domarkraft ställas till domsagans förfogande. Då blir det proportionen två ordinarie och två extra domare, och det är den principiella situationen som jag i detta avseende har vänt mig emot.

Herr talman! Skattefrågan i detta fall hade uppenbart en undanskymd roll i förhandlingarna mellan jordägare, arrendatorer och staten. Det var en förhandling som skulle ske och som jag också anser skedde i en generös anda gentemot dem, som fick avträda mark för att Prästtomta skjutfält skulle kunna utvidgas. Det som kom att bli skillnader i fråga om beskattning av ersättningarna blev slutligen beroende på ägarförhållanden. I nära tidsmässig kontakt med detta problem övertygades jag om, vid en utförlig utredning, som föregick ställningstagandet i skattemålet i första instans, att skattefrihet borde gälla för dessa ersättningar oavsett om det var självägande jordbrukare eller arrendatorer som uppbar dem. Den inställningen intog också, som herr Eskilsson har framhållit, prövningsnämnden i sitt beslut i vilket jag deltog. För min del föreligger inte någon sådan omständighet, att jag finner anledning att sedan dess inta en annan ståndpunkt till frågan, och jag kan därför inte vara med om att rösta för utskottets hemställan.

Herr talman! Många i denna kammare har livliga minnen av denna frågas upprinnelse. Det var ju en livlig debatt i kammaren för nio år sedan, innan en utvidgning av Prästtomta skjutfält i Östergötland beslutades. Oavsett var vi stod i debatten då har vi känt en viss tillfredsställelse över att proble men i sammanhanget har kunnat lösas så bra som skett. Gårdsägarna sålde sina gårdar till staten för mellan parterna överenskommet pris, vari fick anses utgå ersättning för genom bortflyttning uppkommen skada. Kronoarrendatorerna, som var formellt rättslösa genom att i deras arrendekontrakt fanns klausuler om kronans rätt till marken om den behövdes för annat ändamål, kompenserades även de och garderades mot betungande skattekonsekvenser genom överenskommelse om på flera år utslagen utbetalning av den av parterna överenskomna omställningsersättningen. Halva omställningsersättningen har dessutom, som här har framhållits, i prövningsinstans undantagits från beskattning. Till årets riksdag har motionärer hemställt att ersättning för erlagd statsoch kommunalskatt skall utgå till ifrågavarande arrendatorer. Av remissmyndigheterna är det bara länsstyrelsen i Östergötlands län som yttrat sig = tillstyrkande. Riksskattenämnden anser att praxis har följts och avstyrker bifall till motionerna. Utskottet, som har full förståelse för de problem och svårigheter som kan uppstå i en situation som den som varit för handen, anser inte att arrendatorerna blivit vanlottade och anser sig vidare inte, bl.a. av prejudikatbildningsskäl, kunna tillstyrka bifall till motionsyrkandet. Så långt går inte heller reservanterna. De anser att vissa billighetsskäl talar för att arrendatorerna bör få ersättning för erlagd skatt men tvekar tydligen att biträda förslag om detta. Som en genväg ut ur problemkomplexet tänker sig reservanterna att Kungl. Maj:t skall få undersöka föreliggande omständigheter och vidta de åtgärder som må befinnas påkallade. Det är inget fel att ta genvägar, om man kan finna bra sådana, men här har reservanterna kommit in på en mycket farlig genväg. Det är svenska folket som har att sig självt beskatta genom sina valda ombud. Dessa bör då inte sända tillbaka skatteärenden till Kungl. Maj:t för korrigering. Skall det ske korrigeringar av beskattningen, skall riksdagen göra korrigeringarna själv.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

Herr talman! Det är helt klart att två olika bedömningar gjorts. När det gäller gårdsägarna har det varit fråga om en överlåtelse av egendom. Där har skattefrågorna reglerats genom gällande lag. För de andra gällde det en gottgörelse på ett annat plan. Men det säger väl ingenting om skälighetsfrågan. Skall man se det som vederfarits arrendatorerna som en orättvisa, blir det väl, som riksskattenämnden framhåller, bara en överflyttning av orättvisan på ett nytt plan. Det blir orättvisor mellan arrendatorerna i detta fall och andra arrendatorer, som mycket väl kan komma i samma situation. Riksskattenämnden, som väl är den mest auktoritativa myndighet vi kan stödja oss på i det här fallet, anser att ett mycket betänkligt prejudikat skulle skapas, om man gick med på några nya principer här när det gäller skatteåterbäring.
Herr talman!

Herr talman! Jag vet av lång erfarenhet att det inte är populärt att stiga upp och säga någonting i en fråga som ett utskott har avgivit ett enhälligt utlåtande om. Men det finns ändå vissa särskilda anledningar att göra det i det här fallet. Om det inte föreligger någon reservation inbillar man sig lätt att det inte gäller någon viktig fråga; att det är ett föga betydelsefullt ärende som liksom har gått rakt igenom behandlingen i utskottet. En sådan uppfattning är i detta fall en villfarelse. Utlåtandet och den proposition som ligger till grund för detta gäller en mycket betydelefull fråga, nämligen så att säga slutstenen i våra skolreformer. Hur pass viktigt detta är kanske framgår om man läser i utskottets utlåtande där propositionen citeras.

Att detta ändå har intresserat kamrarnas ledamöter framgår av att det förelåg inte mindre än sju motioner till detta ärende med undertecknare från samtliga riksdagens partier.

Någon har betecknat det som en närmast historisk händelse, att en så stor fråga som denna har kommit fram till kamrarna utan att det föreligger någon som helst reservation. Jag tror att det är riktigt, men det finns kanske också alldeles speciella anledningar till den enigheten. För det första gäller det här ett principförslag. Man återkommer sedan till de olika detaljerna, och det har varit om inte lätt så i alla fall möjligt för andra avdelningen i statsutskottet att här resonera sig fram till enighet. Vidare har motionärerna blivit tillgodosedda på ett sätt, som inte alltid är vanligt. Deras öde brukar i allmänhet bli betydligt sämre än i detta fall. För det tredje kan motionärerna liksom alla andra som är intresserade av dessa frågor hysa goda förhoppningar om att de önskemål som har framförts skall bli tillgodosedda när detta principprogram i fortsättningen bearbetas och man kommer fram till konkreta förslag. I det sammanhanget anser jag mig ha rätt att ta mig den friheten att tillrättalägga vissa påståenden som tidigare gjorts. Statsrådet Moberg påstod vid ett tillfälle här i kammaren att skolreformerna hade genomförts under ett kompakt motstånd ifrån högerns sida och ett inte fullt så kompakt men rätt betydande motstånd ifrån folkpartiets sida. Det har också berättats mig att statsrådet Palme nyligen i andra kammaren — han har försäkrat mig att han var tämligen snäll — skulle ha gjort gällande att folkpartiet varit motståndare till dessa reformer. Jag vågar försäkra att jag i varje fall under de många år, som jag har suttit i statsutskottets andra avdelning, aldrig har varit i den situationen att folkpartiet har yrkat avslag på någon av de propositioner som har framlagts i skolfrågor. Ändå har det ju varit fråga om stora saker.

Jag vågar alltså påstå, att folkpartiet i intet fall har varit motståndare till de skolreformer som har genomförts. Jag vågar till detta också påstå att folkpartiet sedan flera år har varit angeläget om att skapa det som nu har blivit av, nämligen yrkesutbildningen. För det fjärde är det ytterligare en sak, som har medfört att statsutskottets andra avdelning har blivit så rörande enig i denna fråga, nämligen vår ordförande. En sådan sak har självklart inte fått vara absolut avgörande men dock en bidragande orsak. Jag tror att vi i andra avdelningen liksom har menat, att det sista ärende som herr Emil Näsström skulle sätta sin signatur under borde vara ett ärende där vi var överens.

Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig börja där herr Andersson slutade och instämma i vad han sade beträffande ledningen av andra avdelningens arbete. Jag har inte haft förmånen att tillhöra andra avdelningen så många år, men det totalbetyget kan jag väl få lov att utfärda i dag, att herr Näsström alltid haft som ledstjärna att behandla skolfrågorna sakligt utifrån de utomordentliga erfarenheter han har ute på fältet. Det har gjort att skoldebatten, som jag har upplevt den, mera har handlat om sakfrågor än om rent politiska viljeyttringar. Jag vill alltså instämma i det tack som herr Andersson framförde till herr Näsström. Jag ser det utlåtande som avdelningen nu har kommit med mera som ett tecken på att man försökt lägga de politiska värderingarna åt sidan och granska frågan ur allmän saklig synpunkt, och det har faktiskt resulterat i ett enhälligt utlåtande. Jag tror inte att detta skall uppfattas så, att man i och för sig ville ha ett enhälligt utlåtande. Det hade det inte blivit om meningarna skilt sig i sakfrågan, och det tror jag är värdefullt att lägga fast här. Statsrådet Palme inleder i propositionen sin syn på dessa frågor med att den här aktuella reformen är en mycket betydelsefull etapp på vägen mot ett huvudmål, som han talar om, nämligen en minst tvåårig ungdomsskola. Det är dock endast allmänna riktlinjer för en reform av det frivilliga skolväsendet han lägger fram. Jag tror att man, som herr Andersson sade, kan dela in frågan i två delar, nämligen dels vad som gäller den allmänna skolreformen, dels det som gäller yrkesutbildningen. Från högerpartiets sida har väckts en partimotion, som i klämmen i huvudsak har blivit tillstyrkt. Vi har gjort ett försök att teckna någonting av den framtidssyn vi vill ha på det nya gymnasiet. Vi konstaterar att 1964 års reform endast var en delreform. Den gällde gymnasiet och fackskolan. Vid det tillfället var det inte möjligt att ta ställning till yrkesskolan, eftersom yrkesutbildningsberedningen var tillsatt så sent att vi inte hade något sakmaterial till förfogande. Om sanningen skall fram, så har vi det egentligen inte i dag heller. Det hade i och för sig varit klokt att vänta med den här propositionen till nästa år vid den här tidpunkten, ty då skulle yrkesutbildningsberedningen ha varit färdig med sitt arbete. Av olika skäl — kanske främst hänsyn till kom riktlinjer för det frivilliga skolväsendet munernas planering — var det dock nödvändigt att få fram förslaget. Därför har det också i huvudsak blivit ett allmänt principuttalande. Erfarenheterna från det nuvarande gymnasiala stadiet pekar dess värre i en riktning, som gör att det finns skäl att pröva om skolväsendet. Det har bekräftats att gymnasiet på ett mycket markerat sätt har blivit förstahandsalternativet och att fackskolan inte ens kommer i andra hand utan är det alternativ, som ungdomarna väljer först när alla möjligheter inom gymnasiet är uttömda. även om riksdagen bifaller den här propositionen kommer dessa förhållanden att kvarstå, och det finns skäl att anta — eller frukta — att yrkesutbildningen alltjämt kommer att vara det sista alternativet för ungdomarna. Skälet till detta är naturligtvis att endast gymnasiet för närvarande ger kompetens till fortsatta högre studier.

Vi har då kunnat konstatera — och detta är väl inte så märkligt — att det enda som värderas när det gäller möjlighet till fortsatt utbildning är teoretiska kunskaper. Den praktiska utbildningen har inte ansetts vara av något värde i det sammanhnaget. Detta är egentligen kärnpunkten i alltsammans. Vi har då gjort ett försök till en skiss — vi säger att det inte är mer än så — av ett tvåårigt gymnasium. Vi återupptar alltså diskussionen om det horisontalkluvna gymnasiet. Ovanpå de två åren läggs ett tredje år som vi har kallat »collegeår», eftersom den beteckningen förekommit tidigare i debatten. Alla ungdomar, vare sig de gått praktiska eller teoretiska vägar, skall ha tillträde till detta för antingen färdigutbildning inom ett speciellt yrkesfack eller komplettering av sina kunskaper i och för tillträde till universitet och högskolor. Vi har inte bundit oss definitivt för denna lösning, men våra försök till analyser av det nuvarande utbildningsväsendet och våra försök till framtidsblick när det gäller uppbyggnaden av ett nytt gymnasium säger oss, att utredningen i varje fall inte torde kunna gå förbi den här möjligheten. Vi har varit så blygsamma i vår kläm att vi begär en förutsättningslös parlamentarisk utredning, som skall beakta den skiss vi presenterat. Herr Stellan Arvidson i andra kammaren har varit vänlig nog att i sitt anförande säga, att han har analyserat vårt förslag och funnit att det kanske är ett av de mera framtidsblickande förslagen han mött.

Utskottet har med stor vänlighet behandlat högerpartiets principiella inställning och velat ge en del synpunkter till känna, som vi väl i och för sig får vara nöjda med. Till hundra procent har inte motionen blivit tillstyrkt, men det var ju inte heller att vänta. Jag är angelägen att betona att propositionen i och för sig inte strider mot vår motion — strängt taget förutsätter motionen att propositionen i dessa punkter bifalles. Till sist, herr talman, vill jag också säga några ord om yrkesutbildningen. Det har rått och råder alltjämt en betydande oro för yrkesutbildningen här i landet. Ett genomförande av denna tvååriga yrkesutbildning med ett väsentligt bredare inslag av allmänna ämnen och en mycket kraftig krympning av yrkesinslagen — i jämförelse med vissa skoltyper blir det endast 20 å 25 procent av vad man i dag lär — väc ker naturligtvis en oro. Har vi blivit så teoretiserade i detta land, att en normal yrkesutbildning över huvud taget inte längre har något värde? Yrkesutbildningsberedningen räknar med att lägga fram sitt slutbetänkande i april nästa år, och den kommer då att behandla bl.a. så betydelsefulla frågor som färdigutbildningen. Det fanns alltså skäl att vänta med denna proposition till dess vi fått se vad beredningen föreslår. Men av andra skäl fanns det, som jag redan sagt, behov att fatta vissa beslut. Vi har i motionen sagt att vi skulle kunna godta det förslag som har lagts fram under förutsättning att färdigutbildningen tillgodoses i en kommande proposition. Resultatet skulle i annat fall bli att Sverige som det första landet i världen river ned en yrkesutbildning utan att bygga upp någon annan i stället. Vilket land man än studerar kan man konstatera att landet i fråga fäster utomordentlig vikt vid en färdig yrkesutbildning. I vårt land görs tyvärr det misstaget att man tror att det bara består av stora företag. Här talas så mycket om fusioner att man till slut inbillar sig att det bara finns ett fåtal stora arbetsplatser här i landet. Sanningen är att antalet anställda i stora företag minskat och att antalet anställda i små företag — med små företag menar jag företag med högst 200 anställda — ständigt har ökat under den analysperiod som jag har tagit del av, nämligen från 1930-talet och fram till år 1966. Det innebär för en betydande grupp företag — den stora gruppen av små företag — att de icke har någon som helst möjlighet att färdigutbilda arbetskraften. Det skulle innebära att den som kommer från en tvåårig utbildning icke får det tredje breda utbildningsåret utan kommer att ges en specifik arbetsuppgift, och därmed är han i realiteten sämre ställd än för närvarande. Det är sant att det finns en rad yrkesområden som i dag inte har någon yrkesutbildning alls. Om vi tar en minsta gemensamma nämnare kanske vi kan konstatera att det totalt sett har blivit en förbättring, men industrier inom stora och betydelsefulla områden — jag tänker främst på verkstadsindustrin som mer än andra har ägnat sig åt dessa frågor — kommer att bli sämre ställda, om inte färdigutbildningen organiseras på ett riktigt sätt. Utskottet har även i denna fråga trots — det vill jag betona — att yrkesutbildningsberedningen inte ännu har lagt fram sitt betänkande velat göra ett uttalande till regeringen. Utskottet säger att statsmakterna har ett betydande ansvar för färdigutbildningen. Detta är ett utomordentligt viktigt uttalande. Det är min förhoppning att regeringen verkligen kommer att observera detta uttalande. Detta är, herr talman, egentligen de två frågor som jag velat beröra. Jag har alltså icke någon avvikande mening gentemot vad utskottet har anfört. Jag ber att få yrka bifall till utskottets utlåtande i dess helhet.